Fru talman! I dag har vi uppe ett förslag om att införa en ny del inom bostadsbidraget för barn som bor växelvis hos sina separerade föräldrar, samtidigt som den växelvisa delen av underhållsstödet fasas ut. Det är vad det verkar en tämligen okontroversiell förändring. Likväl är den betydelsefull, och jag vill för ordningens skull därför, fru talman, börja med att yrka bifall till förslaget. Bostadsbidraget är en viktig del av den disponibla inkomsten för ganska många barnfamiljer i vårt land och ett betydande fördelningspolitiskt instrument för att stödja ekonomiskt svagare barnfamiljer. Med nuvarande konstruktion av bostadsbidraget kan barnfamiljer få ett bidrag som egentligen är delat i två: dels till själva bostadskostnaden, dels ett bidrag för att man har barn som antingen bor stadigvarande i hushållet eller vistas där tidvis som så kallade umgängesbarn. Men det finns inget alternativ för att barnen faktiskt kan bo växelvis hos båda sina föräldrar. Folkbokföringen får på så vis orimligt stora konsekvenser för hur samhällets stöd fördelas till barnens föräldrar, även då de de facto delar på ansvaret. Den som har ett barn i hushållet stadigvarande, eller för delen folkbokföringsadressen för ett barn som i praktiken bor växelvis hos två föräldrar, får i dag ett bidrag i den här andra delen av bostadsbidraget om 1 500 kronor, 2 000 kronor för två barn och 2 650 kronor för tre barn eller fler. Dagens system bygger som sagt på ett antagande om att barnen antingen bor stadigvarande hos den ena föräldern och vistas tidvis eller hälsar på hos den andra föräldern. Verkligheten ser dock annorlunda ut i dag. Närmare bestämt 35 procent av alla barn som har separerade föräldrar bor faktiskt växelvis i två hushåll, en siffra som dessutom stadigt ökar hela tiden och förväntas bli ännu högre. Därför är det rimligt att den ekonomiska barn och familjepolitiken nu tar ett steg för att hänga med i utvecklingen och moderniseras. Det som nu föreslås konkret är alltså att man inför ett nytt växelvisalternativ inom bostadsbidraget, som då i stället skulle lämnas ut månadsvis per hushåll med vårdnad om barnen om 1 300 kronor för ett barn, 1 600 kronor för två barn och 2 100 kronor för tre eller fler barn. Till skillnad från bostadsbidraget finns emellertid i dag ett stöd inom underhållsstödet just för barn som bor växelvis. Det är den enda delen inom underhållsstödet som är inkomstprövat i förhållande till den förälder som är mottagare av stödet. Det är en konstruktion som något frångår själva grundsyftet med underhållsstödet, nämligen att vara en kompensation för uteblivet underhållsbidrag från den andre föräldern. Egentligen har därmed den växelvisa delen i underhållsstödet rent fördelningspolitiskt mycket större likheter med bostadsbidraget. Genom att det växelvisa stödet flyttas från underhållsstödet till bostadsbidraget renodlas alltså och tydliggörs båda dessa två ekonomiska stödmedlen till barnfamiljer. Fler kommer också att omfattas av ett växelvist stöd inom bostadsbidraget än vad som är fallet med underhållsstödet.

Dessutom föreslås samtidigt att inkomstgränserna i bostadsbidraget höjs, alltså vad man får tjäna för att vara aktuell för att också ta emot bostadsbidrag. Det kommer att göra att ännu fler hushåll får rätt till bostadsbidrag eller en höjd ersättning. Fru talman! Regeringens förslag innebär en moderniserad och mer ändamålsenlig konstruktion av de ekonomiska stöd som finns till barnfamiljer. Vi socialdemokrater tycker att det är bra. Vi anser att det i sin helhet är ett välavvägt förslag, som grundar sig i att dagens bostads och underhållsstöd inte är synkroniserade med varandra. De är inte heller tillräckligt anpassade till förändrade boendemönster och familjekonstellationer. Det är därför rimligt att man gör något åt detta. Det är trots allt rimligt att samhällets behovsprövade stöd bättre anpassas till hushållens ekonomiska situation och ansvarsfördelning snarare än till folkbokföringsadresser och otidsenliga antaganden. För att ekonomiskt utsatta familjer ska få bättre förutsättningar att ta gemensamt ansvar för barnens försörjning är det ett naturligt steg att införa det nya särskilda bostadsbidraget för barn som bor växelvis samtidigt som underhållsstödet renodlas till att faktiskt vara ett stöd för dem som får uteblivet underhållsbidrag.

Fru talman! Regeringens proposition innebär förvisso en del förändringar som vi i dagsläget har valt att acceptera då de ligger under det nuvarande regelverket. Vi menar dock ändå att dagens system med underhållsstöd och underhållsbidrag behöver reformeras mer grundligt. Vi vill i stället se ett system som är mer förutsägbart och lätt att överblicka och som bättre tillvaratar barnens intresse och behov. Föräldrar ska ta ett tydligt ansvar för sina barns ekonomi. Det nuvarande systemet för underhållsstöd försvårar detta, eftersom det genom sina två olika modeller - underhållsstöd och underhållsbidrag - skapar incitament för föräldrar att välja antingen det ena eller det andra. Reglerna om underhållsbidrag är relativt komplicerade. För föräldrar som inte kan komma överens har alternativet ofta blivit att man får besluta om underhållet i domstol, vilket kan vara en dyr och ganska tidskrävande process. Många har därför valt underhållsstödet för att undkomma dessa hinder. Problemet har varit att den högsta nivån har uppfattats som normerande. Det innebär att barn inte har fått det underhåll som de skulle ha fått om reglerna om underhållsbidrag hade följts. Det finns till exempel beräkningar som visar att så många som fyra av tio barn skulle ha fått mer i underhåll om reglerna för underhållsbidraget hade följts. Fru talman! Systemet har reformerats, och regeringen föreslår nu ytterligare förändringar. Men det löser inte det grundläggande problemet med frånvarande föräldrar som inte tar sitt ekonomiska ansvar fullt ut. Vi menar att dagens modell riskerar att verka konfliktdrivande, vilket knappast kan anses gynna barnen i synnerhet. Eftersom en stor del av barnen till separerade föräldrar bor hos mamman är det svårt att se att de nya regler som införs kommer att göra något för att lindra deras ekonomiska situation. Reglerna riskerar därmed, som de är utformade i dag, att slå främst mot kvinnor och barn. Från Moderaternas håll vill vi därför i stället se att det nuvarande systemet ersätts med en modell som innebär att en viss bestämd procent av den frånvarande förälderns inkomst går till barnet. Det skulle skapa förutsägbarhet, minska risker för konflikter och stärka ekonomin för många ensamstående föräldrar och deras barn. Då vårt förslag kräver viss utredning accepterar vi för närvarande förslaget i regeringens proposition, men vi hoppas att regeringen återkommer till riksdagen med ett bredare förslag som tar sikte på det nuvarande systemets stora brister. I vårt särskilda yttrande hänvisar vi även till vår motion 2017/18:3033.

Fru talman! Förslaget, som innebär att det inom bostadsbidraget införs ett nytt särskilt bidrag för barn som bor växelvis och att underhållsstödet vid växelvist boende avskaffas, är en modernisering av de behovsprövade stöden för särlevande föräldrar. Det innebär att man bättre anpassar stöden efter föräldrarnas ekonomiska situation och kostnadsansvar. Den nuvarande situationen får till följd att två föräldrar med likvärdiga förutsättningar blir olika kompenserade inom ramen för bostadsbidraget när barnet bor växelvis hos dem, och det känns minsann verkligen inte modernt. Analyser visar att föräldrar med barn som bor växelvis och som får både bostadsbidrag och underhållsstöd vid växelvist boende sammantaget får en större ekonomisk ersättning än föräldrar som har barn boende i hushållet hela tiden. Underhållsstöd vid växelvist boende premierar således en viss boendeform för barnet framför andra. Det är inte heller rimligt. Regeringens förslag innebär därför att en viss boendeform inte premieras, och barnets folkbokföring får inte en avgörande betydelse för rätten till stöd. Beloppsgränserna för när den bidragsgrundande inkomsten ska medföra en minskning av bostadsbidraget till barnfamiljer ska höjas. Väl att märka rör detta samtliga hushåll med barn inom bostadsbidraget, alltså inte bara dem som har barn som bor växelvis. Det tycker jag är bra. Regeringens förslag torde enligt min uppfattning också innebära en förenkling för föräldrarna vid ansökan och även för Försäkringskassans handläggning. Ungefär hälften av de föräldrar som har låga inkomster och som får underhållsstöd vid växelvist boende får också bostadsbidrag. Som det är nu fattas två beslut som vilar på olika grunder när den sökande ansöker om både bostadsbidrag och underhållsstöd vid växelvist boende. Beslut om bostadsbidrag utgår från de uppgifter den sökande lämnar om förväntad inkomst. Beslut om underhållsstöd vid växelvist boende utgår däremot från den sökandes senaste taxerade inkomst, vilket som bekant kan vara en upp till två år gammal uppgift. Båda inkomstuppgifterna ligger sedan till grund för beslut om stöd och bidrag för en och samma ekonomiska situation. Slutsatsen kan bara bli att det är ett onödigt merarbete som förekommer. Den sökande ska skriva två ansökningar, och Försäkringskassan ska fatta två beslut baserade på två olika inkomstuppgifter. Genom att harmonisera dessa två stöd borde arbetsbördan minskas för både den enskilde som ska ansöka och Försäkringskassans handläggare. Besluten kan då också upplevas som mer rättvisa och rättssäkra av den sökande. Jag tycker därför att detta är en bra reform. Fru talman! Jag yrkar därmed bifall till utskottets förslag i betänkandet.

Fru talman! Som ni har hört handlar detta betänkande om att stärka särlevande föräldrars ekonomi. Det finns inget parti i riksdagen som har något emot det, givetvis inte heller Centerpartiet. Vi är dock emot att föräldrarna inte själva får bestämma hur det ska gå till, för vi vet att det vore betydligt bättre. Dessutom utgör detta bara en liten del av hela den skyldighet som föräldrar har oavsett om de är särlevande, bor ihop, är särbo eller sambo eller har adopterat sina barn. Hur man än har det är man alltid förälder. Då måste vi se på detta som en helhet och inte hålla på och dutta. Jag menar att det här är en liten del i en förälders ansvar för att barnen ska ha en bra ekonomi. Centerpartiet protesterar därför mot detta i ett särskilt yttrande. I detta särskilda yttrande säger vi, precis som vi sa för ganska exakt två år sedan, att man ska tillsätta en parlamentarisk utredning med de flesta partier i Sveriges riksdag för att titta på helheten i föräldraskapet, där ekonomin är en viktig del. För två år sedan lovade ministern att lyssna på oss, men av det blev intet. I stället tillsatte ministern en utredning, och den har fått förnyat och, vid ett par tillfällen, förlängt uppdrag. Utredningen ska presentera sitt slutbetänkande om föräldraförsäkringen den 20 december. Dagens förslag är en liten del som inte kan ses i sitt stora sammanhang. Vi vet att när man gör en förändring i en liten del ger det följder på andra håll, och vi kommer att få ändra på det igen, vilket inte är bra. Föräldraförsäkringen ska fungera om man har delad vårdnad. Den ska underlätta för olika familjekonstellationer och att man inkluderar fler närstående. Den ska fungera om man är företagare, studerande, sjukskriven, arbetslös, har hemmavarande barn med mera. Då måste man se på helheten, och det gör man alltså inte i detta sammanhang. För sex år sedan tillsatte alliansregeringen den så kallade Särlevandeutredningen, som ligger till grund för det beslut som vi ska fatta i dag. Då gjorde vi inget åt det förslag som kom fram, för vi insåg att man måste se helheten. Alliansregeringen trodde att det skulle alla göra, oavsett regering, men uppenbarligen hade vi fel. Centerpartiet vill fortfarande ha en parlamentarisk föräldraförsäkringsutredning som ser på helheten och tar ett helhetsgrepp, och givetvis ska fler partier stå bakom det. Vi beklagar att vi har förlorat tid i detta hänseende, men det kommer nya tider och förmodligen en ny regering nästa år. Fru talman! Jag yrkar bifall till förslaget - alla särlevande föräldrar har rätt att få en bättre ekonomi - men hänvisar till Centerpartiets särskilda yttrande.